Herr talman! I propositionen föreslås en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Det ska bli lättare att få fram en samlokalisering av master. Från Vänsterpartiets sida motsätter vi oss inte förslaget, men vi anser att det inte är tillräckligt. Vi har även fått stöd av Centerpartiet i den här frågan. Därför vill jag yrka bifall till vår reservation nr 1. För att få till stånd mer av samlokalisering av mobilmaster än i dag tycker vi att det är nödvändigt att ge kommunerna möjlighet att ingripa då de anser att samlokalisering är nödvändig av olika orsaker. För att kommunerna ska få denna möjlighet föreslår vi också en skärpning av PBL. Ändringen ska ge kommunerna rätten att säga nej till master som kan samlokaliseras med en befintlig mast, alternativt en annan mast som är bättre placerad utifrån miljö-, hälso eller säkerhetsaspekter. Vi instämmer också med de remissinstanser som anser att även kommunerna bör ges rätten att väcka ett ärende om samlokalisering mellan en operatör och en mastägare. Vi föreslår därför att denna rätt utvidgas till att också gälla för kommunerna. Med dessa två tillägg menar vi att antalet samlokaliseringar skulle öka, vilket ju är meningen med förslaget. Bifall till reservation nr 1!
Herr talman! Färre telemaster gynnar alla. Nu ska vi behandla Ändring i lagen om elektronisk kommunikation . Den nya tekniken kan hantera mycket mer information snabbare och visa rörliga bilder. Det är spännande. Det finns bra tjänster, både för nytta och nöje: inom vården, för småföretag och naturligtvis finns också underhållning. Men den nya tekniken kräver stora investeringar i infrastruktur. Det har redan byggts omkring 7 000 nya master och det kommer att byggas ännu fler. Det är en utbyggnad som innebär stora kostnader, men den inverkar också på kultur och naturlandskapet. Därför gör vi en lagändring som syftar till att göra det enklare att tvinga fram samordning i de telemaster där samordning inte uppnås på frivillig basis. Många kommuner upplever att det är besvärligt att avgöra bygglovsärenden om telemaster. Ärenden som rör telemaster är ofta komplicerade, och reaktionerna är många. Översyn av plan och bygglagen görs för närvarande. Vi anser att det behövs vägledande riktlinjer för hur kommuner ska agera i de här ärendena. Vi menar att kommuner ska ha stort inflytande på var master ska placeras och att de ska komma in tidigt i processen. Men det är också fråga om en bedömning när det gäller om befintliga master ska samlokaliseras. Det är komplicerat med hänsyn till säkerhet, hållfasthet i master, om det blir storm till exempel, säkerhetsstörningar och så vidare. Även om motionen och reservationen har ett vällovligt syfte är vi i dagsläget inte beredda att ta något mer initiativ, för vi har gått långt. Mer samverkan innebär färre master som i sin tur innebär att behoven av investeringar i ny infrastruktur minskar. Vi vill påskynda utbyggnaden och utvecklingen. En ökad samordning i befintlig infrastruktur kommer att innebära att vi frigör resurser. Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationen.